Fru talman! Maria Stockhaus har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta åtgärder för att underlätta försäljningen av tågbiljetter. Det ska vara lätt att resa klimatsmart. Men att resa långa sträckor med kollektivtrafik kan innebära att resenären måste söka information eller köpa en resa i flera olika kanaler. Inom ramen för januariavtalet har ett nationellt biljettsystem analyserats i en utredning som lämnade sitt betänkande i april 2020. Under sommaren har betänkandet remitterats, och utredningens förslag, tillsammans med synpunkterna från remitteringen, bereds nu inom Regeringskansliet. Enligt januariavtalet ska regeringen även agera för att göra det enklare att boka utlandsresa med tåg. I ett första steg har Trafikanalys genomfört en nulägesanalys. Regeringen driver därutöver frågan på europeisk nivå, inte minst under det pågående europeiska järnvägsåret. Avslutningsvis har flera nättjänster utvecklats under senare tid som har gjort det lättare för resenärerna att boka sina biljetter. Frågan hur regeringen ska agera för att göra det enklare att boka utlandsresor bereds fortsatt inom Regeringskansliet.

Fru talman! Tack så mycket för svaret, infrastrukturministern! När det gäller den här frågan finns det åtminstone från vår sida en anledning att vara något ödmjuk. Det handlar om när man öppnade för konkurrens på tågmarknaden i Sverige. Vi valde en annan väg än vad de gjorde i Norge när de avreglerade sin järnvägsmarknad. Där lyfte de ut biljettförsäljningen i en separat enhet för att öppna upp och göra det lättare att boka alla olika konkurrenter i samma system. Här valde man att behålla SJ. Om man tittar med facit i hand hade det nog varit bra att välja en annan lösning. SJ:s dominerande ställning och i det närmaste monopol när det gäller biljettförsäljningen har ställt till en del problem i och med att det väljer bort en del konkurrenter som inte har möjlighet att sälja sina biljetter via SJ:s bokningssystem. Det försvårar konkurrensen och missgynnar oss som resenärer när vi ska boka. Trafikanalys rapport, som ministern hänvisar till, är mycket intressant. Där konstaterar man att situationen behöver ändras. Däremot säger Trafikanalys nej till någon form av statlig resebyråverksamhet eller bokningstjänst. Risken är att den behöver subventioneras. Den kan också konkurrera ut andra privata kommersiella aktörer som vill ha möjlighet att öppna för biljettbokning. Som utredningen själv påpekar kan exempelvis problem uppstå till följd av behov av subventionering av den statliga resebyrån. Konstruktionen riskerar att snedvrida konkurrensen mellan aktörerna på den öppna resebyråmarknaden. Utmaningen är att öppna biljettbokningen av tåg. Precis som ministern konstaterar är det både en nationell fråga och en EU-fråga. Även om det ändå finns svårigheter visar flyget att det går. Den marknaden består av en massa privata bolag som flyger över hela världen, med flygplatser, byten och olika gater. Ändå är det lätt för vem som helst av oss att boka biljetter med bara några knapptryckningar på flera olika plattformar och dessutom få en väldigt god översikt över vilka resealternativ som finns och till och med hur mycket koldioxidutsläpp som de genererar. Det är viktigt att vi hittar något liknande system när det gäller tågbiljetter. Det är viktigt att vi som politiker pekar ut riktningen. Det måste vara lika lätt att boka en tågbiljett som det är att boka en flygbiljett om man till exempel vill åka till Italien. Frågan är: Hur ser regeringens uppfattning ut? Pratar vi om ett nationellt biljettbokningssystem blir det den statliga resebyrån som Trafikanalys avråder ifrån. Är man beredd att öppna för en annan typ av försäljning där andra aktörer kan få plats på marknaden? Det är en väldigt viktig principiell fråga hur man landar i den här frågan. Det kan avgöra ganska mycket framåt när det gäller att hitta olika varianter av kommersiella lösningar. Risken med en statlig resebyråverksamhet eller ett nationellt biljettbokningssystem är att man stänger ute andra aktörer som kan komma på smarta lösningar.
Fru talman! Tack, Maria Stockhaus, för engagemanget och interpellationen! Jag tycker att det är viktigt. Man kan se bara under åren som har varit hur det utvecklats fler nya digitala plattformar för biljettförsäljning. Det hänger samman med det ökade intresset för tågresandet. Sedan är jag imponerad av hur SJ har arbetat. De har systematiskt under lång tid med egna resurser byggt upp en plattform som ger väldigt bra service till resenärerna. Jag hoppas att det inspirerar andra bolag att också ta sitt ansvar i att bygga ut bra tjänster till kunderna. Det är så ett företag ska fungera. Här kan man känna en stolthet när ett statligt företag är väldigt framgångsrikt i att utveckla bra tjänster för oss som resenärer som gör att vi får bra bokningsmöjligheter både nationellt och, som jag förstår det, kanske nu framöver också internationellt. Regeringen eftersträvar och vill utveckla mer resor till Europa och inte minst nattåg. Det är väl bara bra om vi kan få förenklade möjligheter att boka biljetter. Det finns fortfarande en del krångel kvar. Det är skälet till att vi både har tillsatt utredningen som nu remitterats om nationellt biljettsystem och gett uppdraget till Trafikanalys. Jag delar uppfattningen att det inte är läge att nu skapa en statlig resebyråverksamhet. Jag tror att den tiden är förbi. Utgångspunkten måste vara att vi har flera olika aktörer som nu använder den information som finns tillgänglig för att hitta smarta och bra applikationer för Maria Stockhaus och mig när vi ska ta oss ut och resa både i landet och ut över världen. Det finns inga planer på att hitta den typen av organisation. Däremot är det viktigt att man lär av erfarenheterna. Under europeiska järnvägsåret kan vi säkert få följa hur flera olika länder jobbar med sina olika biljettsystem. Jag hoppas att aktörerna internationellt inom EU hittar bättre möjligheter att dela information mellan varandra så att det blir lättare att hitta långa resor utan att behöva göra flera olika biljettköp. Här är flyget en föregångare. Flyget har måhända en del annat att hämta när det gäller klimatarbetet. Men där har man också kommit igång. När det gäller biljettsystemet är flyget en förebild. Jag gläds nu åt att SJ och flera andra aktörer arbetar systematiskt med att förenkla biljettbokningssystemet och ge bra service till oss som resenärer. Om jag ska vara ärlig tror jag också - men det kanske mer än en tro än en ståndpunkt från regeringen - att vi kommer att ha ett läge där resenärerna ställer ökade krav på service och information. Det gäller inte bara när man kommer fram utan också vad som händer under resan. Var finns det uppkopplingsmöjligheter? Nu sker ett digitalt skifte som skapar bättre möjligheter. Det kanske till och med är så att det kommer fram nya typer av serviceföretag som arbetar med att vidarebefordra och förädla den informationen. Jag ser positivt på den utveckling vi har sett. Det tycker jag också att Trafikanalys visar i sin rapport. Här tas nu flera initiativ både från stora aktörer såsom SJ och från aktörer som kommer som nykomlingar på järnvägsmarknaden men som använder sig av den information som finns tillgänglig för att erbjuda bra paket och bra erbjudanden till kunder. Eftersom detta i grunden kommer att förenkla förutsättningarna för fler att kunna resa klimatsmart är jag väldigt positiv till detta. Den tågboom som vi kunde se innan pandemin tror jag kommer att fortsätta. Fler vill resa. Många längtar, inte minst nu, efter att resande blir möjligt. Men de vill resa klimatsmart. Låt oss hitta appar som sätter en tydlig deklaration på vilka resor som är klimatsmarta!
Fru talman! Sj.se har skapat en del problem på marknaden. Det hade inte varit lika problematiskt om det hade varit tydligt att de säljer sina biljetter och möjligtvis kompletteringsbiljetter. När de väljer att ta med vissa av sina konkurrenter i sitt system och inte andra blir det problematiskt. Då styr de lite grann andra aktörers möjligheter att bidra med resor på lika villkor. En önskan är att man kan renodla sj.se:s uppdrag alternativt under en övergångsperiod släppa in andra konkurrenter än det urval av konkurrenter som SJ tycker passar in i deras system. I dagsläget har det en utestängningseffekt. Jag uppfattar det som att infrastrukturministern stänger dörren för en statlig resebyrå, och det tackar jag för. Det hade inte varit rätt väg att gå med tanke på allt det som händer inte minst på appmarknaden. Det kan bli flera sådana lösningar, och mig veterligen är det fler som är intresserade av de mer välkända på flygsidan, utan att nämna några namn. Problemet är att det måste finnas ett business case för dem. Det måste finnas möjlighet att tjäna lite pengar på marginalen, precis som för vilken resebyrå som helst. Då finns det ett problem. Delvis handlar det om SJ:s höga krav när det gäller att få vara återförsäljare för deras biljetter, och där behöver man fundera över hur kraven ska se ut. Ska inte fler få möjlighet att sälja, och ska man inte öppna upp för det? Då kan man behöva diskutera vad SJ:s ansvar är om det händer någonting med de här aktörerna. Där behöver det göras någonting för att fler ska få sälja SJ:s biljetter. Den andra biten är att om man ska åka från Årjäng till Hamburg, till exempel, behöver man också åka med regionaltrafik. Och de flesta regionaltrafikbolag vägrar att göra någon form av kickback eller ekonomisk lösning med rabatter eller annat för dem som eventuellt ska sälja deras biljetter. Detta är också någonting som man behöver titta på, för det rimliga ska vara att jag ska kunna åka från dörr till dörr. Alla bor inte vid en järnvägslinje som går hela vägen, utan man kanske måste åka med lokaltrafik också. Då ska det vara lätt att få en biljett för helheten oavsett om det är flera aktörer, precis som det är när man växlar mellan flygbolag när man flyger. Det där är en viktig fråga som har lyfts, och den är otroligt viktig om den här marknaden ska få fart och om de här aktörerna ska komma fram - de som verkligen vill hitta smarta lösningar till oss resenärer när vi ska boka tågbiljetter. De måste få vettiga ekonomiska förutsättningar, och där är det framför allt de offentliga aktörerna man måste fundera över. Hur ska man komma åt detta så att de är beredda att öppna upp för det här? När det gäller frågan om biljettsystemet både på en EU-nivå och på en svensk nivå kan jag inte låta bli att tycka att det är där nyckeln finns till att få människor att åka mer tåg ute i Europa. Jag har själv försökt boka tågbiljetter i Europa, och det krävs en smärre doktorsavhandling för att lyckas med det. Det är också olika biljetter, vilket gör att det inte är någon som har ansvar för helheten i resan. Det är en massa osäkerhet om det händer saker och blir förseningar på vägen. Vem har ansvaret för att säkerställa att jag kommer fram? Det problemet har man inte när man flyger. Det som händer på den här marknaden är märkligt. Man lägger hundratals miljoner på att upphandla tågresor som kommer att sluta i Hamburg eller Bryssel. Det är ändå väldigt mycket pengar, som skulle kunna läggas på annat när det här är en marknad som egentligen behöver öppnas upp med hjälp av en tydligare och enklare biljettförsäljning.
Fru talman och Maria Stockhaus! När det gäller upphandling görs ju den eftersom marknaden inte finns där. När det gäller upphandling av nattågstrafiken görs den för att det finns få kommersiella aktörer som tar den risken eller den utmaningen. Jag tror att staten där kan visa vägen genom att vi upphandlar, och då är det fritt för aktörer att vara med i den upphandlingen. Vi visar vägen och öppnar nya resvägar, men det finns inget självändamål i att staten i förlängningen ska stå och garantera den här typen av resor. Jag hoppas ju att resandet ska ta vid så att det bärs på egna kommersiella villkor. När det sedan gäller SJ:s biljettsystem är det naturligtvis SJ själva som avgör. Det här är bolagets egen verksamhet som de har utvecklat, och som jag tycker att man kan imponeras och inspireras av. SJ har utvecklat en service till kunderna som är väldigt väl fungerande. Jag hoppas att andra aktörer på både den svenska och den europeiska tågmarknaden ser detta och lägger egen kraft och egna resurser på att utveckla sina biljettsystem, alternativt att vi får nya aktörer på marknaden som vill hitta möjligheter att ge bra kunderbjudanden. Där räknar jag med att marknaden kan agera och se till att man hittar nya vägar. Som sagt: I grunden är jag positiv. Det är jag eftersom vi under de senaste åren har sett ett kraftigt ökat intresse för tågresandet. Inte minst har den här regeringen stimulerat detta. Det finns en nyfikenhet på nattåg ut till Europa och på utvecklingen och utredningen av ett nationellt biljettsystem för att underlätta resor inom Sverige mellan de olika kollektivtrafikområdena. Det finns ett stort intresse eftersom fler vill resa klimatsmart. Det här är ett arbete som vi kommer att fortsätta med, och jag välkomnar att vi får med fler olika inspel och synpunkter i den diskussionen.
Fru talman! SJ är ett statligt bolag som stänger ute konkurrenter på marknaden från biljettsystemet, vilket gör att det blir en snedvriden konkurrens. Ett statligt bolag kan man styra genom ägarstyrning från regeringen. Det är klart att SJ ska drivas på marknadsmässiga villkor, men när de medvetet tar in vissa konkurrenter och stänger ute andra från sitt biljettsystem kan jag nog tycka att man som statlig ägare borde agera. I övrigt tackar jag för en bra debatt. Jag tror att vi båda två är väldigt intresserade av detta. Att jobba inom EU för att få ett biljettsystem och göra det enklare är någonting som vi moderater också driver. Jag har förstått att det inte är helt enkelt med tanke på att det finns många länder som inte har kommit lika långt när det gäller avreglering. Men samtidigt är det oerhört tveksamt att man lägger pengar på att subventionera det som i stor utsträckning kommer att bli semesterresor med nattåg. Det finns andra saker i vår infrastruktur som det känns viktigare att lägga krut på, och då är det bättre att se till att vi får ett bra biljettsystem så att det är lätt att boka. Låt oss använda våra skattepengar på ett annat sätt så att vi kan lägga dem till exempel på det som vi diskuterade i radion i morse: att underhålla våra vägar eller vår räls, om man nu vill hålla sig till järnvägen. Men jag tror att vi är överens om målsättningen, och den är att det ska vara lätt att boka tågresor - lika lätt som det är att boka flygresor ute i världen. Då är sj.se en nyckel, där företaget i dagsläget stänger ute sina konkurrenter. Det är någonting som man måste adressera när man tar fram ett förslag om ett nationellt biljettsystem. Det måste vara konkurrens på lika villkor, och man måste låta andra aktörer hantera övergripande biljettsystem som i så fall täcker in fler aktörer.
Fru talman! Jag tror att vi är eniga, Maria Stockhaus, om att det är viktigt att utveckla bra möjligheter för kunder att köpa biljetter. Men jag är som sagt imponerad av det arbete som SJ bedriver, och jag är stolt över att ett statligt bolag utvecklar bra biljettsystem och service till resenärerna. Det finns andra statliga bolag som också har möjlighet att ta eget ansvar och bygga upp egna plattformar för egna resurser. Jag tror att det är så en marknad fungerar; aktörerna har ett ansvar för att på bästa sätt utveckla egna plattformar, vare sig det är aktörer som har funnits på marknaden tidigare eller som kommer nytillträdande. Jag tror att det är så det bör fungera. När det gäller nattågen beklagar jag att Moderaterna inte ser poängen med att staten ibland kan gå före för att öppna marknader. Nattågstrafiken ut till Europa har varit stängd under lång tid. Vi har haft en operatör, Snälltåget, som har gjort en otroligt bra insats. Men de har bara kunnat göra det under vissa säsonger. Nu går vi in med offentliga medel och gör en upphandling som öppnar möjligheten för nattåg ut till Europa. Ambitionen är att det ska visa sig vara attraktivt och att fler väljer den vägen. Då är det inget självändamål att staten i förlängningen ska stå med upphandlingsmedel. Om det sedan finns aktörer som på goda kommersiella grunder kan bedriva trafiken är det väldigt bra. Men för att man ska komma igång tror jag att staten har ett ansvar. På det sättet har Sverige som nation utvecklats väldigt starkt. Staten har ibland som beställare utvecklat nya tjänster och förutsättningar. Hela vår läkemedelsindustri, vår försvarsindustri och ibland också fordonsindustrin är bra exempel på detta. Moderaternas motstånd mot nattågen förbryllar mig, för jag tänker att det ändå borde ligga i alla svenskars intresse att vi utvecklar bättre möjligheter till kontakter med omvärlden. Tack för en bra diskussion!